Herr talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet. Vi har i försvarsutskottet hanterat 16 motionsyrkanden. Det rör strålningsskydd, hälsoeffekter av elektromagnetiska och radiofrekventa fält, gränsvärden för strålning, inrättande av områden med låga strålnivåer och metoder för slutförvar av kärnavfall. Samtliga motionsyrkanden avstyrks med olika motiveringar. Jag ska nämna ett par. De flesta motioner har varit i försvarsutskottet tidigare, både en, två och tre gånger. Vad det gäller hälsoeffekterna av elektromagnetiska och radiofrekventa fält pågår det forskning, men där har det inte framkommit några nya rön som kan belägga sambandet mellan exponering och elöverkänslighet. Därför avslås den. Vad det gäller metoder för slutförvar av kärnavfall avstyrker försvarsutskottet yrkandet att Strålsäkerhetsmyndigheten ska provborra djupa borrhål med motiveringen att det är kärnkraftsindustrins ansvar att utveckla metoder för slutförvaret. Det är SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten som ska granska det.